Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag har givit direktiv till Läkemedelsverket och TLV i syfte att myndigheterna ska opinionsbilda i samband med försäljningen av Apoteket AB. Apoteket Omstrukturering AB ansvarar för att omstruktureringen genomförs på ett sådant sätt att intentionerna med denna uppfylls. Den övergripande målsättningen är enligt propositionen Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder att skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad med beaktande av konkurrenssituationen på apoteks och läkemedelsmarknaderna i deras helhet. Mot denna bakgrund har Apoteket Omstrukturering AB enligt sina ägardirektiv från staten givits ansvaret för kommunikation gentemot allmänheten och nya aktörer rörande den förändrade apoteksmarknaden. Myndigheterna har dock även ett informationsansvar som framgår av deras instruktioner. Läkemedelsverket ska svara för information inom sitt ansvarsområde till enskilda. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Det är därför naturligt att dessa myndigheter deltar i informationsinsatser om omregleringen utifrån respektive myndighets ansvarsområde. Vid en reform av detta slag, som berör hela befolkningen, är det nödvändigt med relativt omfattande informationsinsatser, så att så många som möjligt nås av korrekt information om förändringarna. Informationen ges därför via flera olika kanaler. Det är viktigt att konsumenterna känner till att de nya öppenvårdsapoteken måste ha tillstånd från Läkemedelsverket, att det finns en särskild symbol som endast får användas av öppenvårdsapoteken, att högkostnadsskyddet, e-receptsystemet och möjligheten att delbetala läkemedel inte förändras, vad som händer med prissättningen på läkemedel med mera. God kännedom hos allmänheten om vad omregleringen innebär är väsentligt av flera skäl. Det förbättrar förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens, ökar tryggheten för konsumenterna och ger dem möjlighet att göra välinformerade val på den nya apoteksmarknaden.
Herr talman! Jag tackar Göran Hägglund för svaret. Bakgrunden till min interpellation är en fyrsidig bilaga i tidningen Metro måndagen den 2 november. I bilagan finns artiklar med rubriker som "Fler apotek - bättre öppettider", "Tre av fyra tror på förbättring" samt "Bättre service med personal på hugget". Denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing samt de statliga organen Läkemedelsverket, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, Asab och OAB. Då kan man fundera på vad den ska innehålla. Jag uppfattar att annonsen inte kan betecknas som annat än ren och skär propaganda för utförsäljningen av Apoteket AB. Den innehåller bland annat en intervju med socialminister Göran Hägglund och en opinionsundersökning beställd av Apoteket Omstrukturering AB. Annonsen innehåller en rad påståenden om hur man tror att det kommer att bli vid en utförsäljning. I en statlig utredning, 2007:107, som tillsattes av den nuvarande regeringen i december 2006 i syfte att se över den statliga förvaltningens uppgifter och organisation kan man läsa följande: "Opinionsbildning i politiskt kontroversiella frågor - i synnerhet sådana som står inför ett avgörande - bör inte vara en uppgift för myndigheter utan en fråga för politiska partier och andra intresseorganisationer". Därför har jag ställt denna interpellation till socialministern. Han svarar att "Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventionering och prisreglering". Ja, det tror jag säkert. Frågan är dock om informationen ska innehålla bilder på Göran Hägglund, redovisa vem han är, på vilka hemsidor man hittar olika saker, vad han tycker om bananer och cykelsadlar och om man kan jämföra dem med mediciner. Frågan är också om man ska läsa om hur personalen vid apoteken ska bli duktigare, eller få veta vad folk tror om apoteksreformen och hur den ska kunna genomföras. I svaret på interpellationen sägs att det ska vara möjligt för hela befolkningen att nås av korrekt information. Min fråga är därför om trosuppfattning, alltså vad folk har gissat sig till, är korrekt information. Det anser i alla fall inte jag, och jag vill således fråga huruvida regeringen varit involverad i detta. Jag uppfattar inte att jag fått något svar. Det Göran Hägglund har sagt är att "Apoteket Omstrukturering AB enligt sina ägardirektiv från staten givits ansvaret för kommunikation gentemot allmänheten och nya aktörer rörande den förändrade apoteksmarknaden". Den fråga jag ställde var varifrån Läkemedelsverket och Tandvårds och läkemedelsförmånsverket fått dessa uppgifter. Vem har gett dessa myndigheter, dessa verk, i uppgift att vara med och finansiera denna annonsverksamhet som inte kan uppfattas som något annat än politisk propaganda? Det har jag, herr talman, inte fått svar på. Jag hoppas att socialministern kan utveckla sitt svar här och nu, för jag uppfattar inte att det finns med i det skriftliga svaret.

Herr talman! Omregleringen av apoteksmarknaden är en av de större reformer som skett under denna mandatperiod. Det är den absolut största reformen på många år inom den farmaceutiska branschen. Den ska givetvis inte ske i lönndom. Många kanaler har informerat om hur det ska gå till. Den interpellation som i dag debatteras ställer intressanta frågor om opinionsbildning kontra information. Många har ansvaret för att genomföra reformen. Att genomföra en reform innebär naturligtvis att information måste spridas. Det gäller speciellt en reform som riktar sig till hela befolkningen. Då måste man ha breda kanaler för att kunna nå ut. Personligen har jag fått många frågor om denna reform. Frågorna är många, och tidvis har det också funnits en oro. Hur den har skapats behöver vi kanske inte gå in på, men jag har uppfattat att det har funnits ett stort behov av information. Det man uppfattar som politik och det man kanske uppfattar som mindre av politik - opinionsbildning eller information - bygger på vilken inställning man har i grundfrågan. Frågan om omreglering av apoteken är avgjord i demokratisk anda, och flera myndigheter har nu i uppgift att tillse att reformen blir lyckad. Läkemedelsförsörjningen ska fungera på bästa sätt i och med att reformen börjat genomföras. I samband med denna omstrukturering måste man självfallet också sprida information. Jag vill i detta mitt första inlägg fråga socialministern om det förekommit att andra myndigheter eller statliga bolag har informerat på ett liknande sätt när det gällt större reformer eller politiska beslut som har inneburit förändringar i verksamheter riktade mot allmänheten.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att den som lyssnar på debatten eller läser protokollet har klart för sig att Eva-Lena Jansson är emot regeringen, hon är emot avmonopoliseringen och hon är emot omregleringen av apoteksmarknaden. Det är ett faktum och grunden för den interpellation som hon ställt. Det är inte ett dugg konstigt att man lämnar information till allmänheten, och jag är helt säker på att om vi inte hade gjort det skulle vi ha fått kritik för att allmänheten varit helt ovetande om vad det är som händer på det här området. Människor behöver veta att det finns en särskild symbol som visar att en viss verksamhet är godkänd av den myndighet som granskar, att det är en verksamhet som är satt under tillsyn, och att man därmed kan känna trygghet när man använder sig av den. Det är exempel på sådant som beskrivs i den artikel, bilaga, annons som Eva-Lena Jansson beskriver. Där finns också en intervju med mig som handlar om fokus på ökad tillgänglighet som det främsta motivet för reformen. Det görs en jämförelse med Norge. Ökad tillgänglighet på landsbygden tas upp, liksom betoningen av patientsäkerheten samt att kraven blir desamma som tidigare. Där finns ett antal frågor och svar. Det redogörs för en opinionsundersökning som visar att en majoritet tror att omregleringen av apoteksmarknaden leder till bättre tillgänglighet. Det ges information om apotekssymbolen och vart man kan vända sig med frågor. Det finns en intervju med en apotekschef på ett apotek som ska säljas samt med en handläggare på Läkemedelsverket om hur man handlar läkemedel på ett säkert sätt på Internet. Vidare finns kortfattad information om försäljning av apotek, kontroll av läkemedel, risker med att handla från en webbhandel som inte är godkänd samt vem som gör vad i omregleringen. Dessutom ges en kort historik om det svenska apoteksväsendet. Eva-Lena Jansson tycker inte att hon får svar på sin fråga. Det är väl så att jag möjligen i min iver att ge fullödig information går lite väl långt, längre än vad hon ber om. Hennes fråga är: "Har socialministern givit direktiv till Läkemedelsverket och TLV i syfte att myndigheterna ska opinionsbilda i samband med försäljningen av Apoteket AB?" Det går inte att svara ja eller nej, eftersom frågan är felformulerad. Men även om jag bortser från detta är det så att jag i mitt svar beskriver de instruktioner som finns till dessa verksamheter, de skyldigheter som de har att lämna information och vad de ska göra. Här råder inga tveksamheter eller konstigheter. De ska utföra det jobb som regeringen har ålagt dem att utföra, och det är det jobbet de gör. Det är information som delvis är så allmänt hållen att den ligger i instruktioner som finns i annan liknande verksamhet. Men det är också naturligtvis sådant som är väldigt speciellt för Apoteket Omstrukturering AB, som har en väldigt viktig roll att spela i omregleringsskedet, där människor behöver känna att de har kunskap om situationen för att kunna känna trygghet för egen del. Herr talman! Hade det inte skrivits som det skrivits i den här annonsen tror jag att jag i stället hade varit här och svarat på frågan: Varför informerar inte regeringen bättre om omstruktureringen av apoteksmarknaden? Hur ska människor kunna få reda på vad det är som händer och sker? Det hade skapat otrygghet.

Herr talman! Jag bad om ett förtydligande från socialminister Hägglund. Jag hade ställt frågan om socialministern hade gett direktiv till Läkemedelsverket. Det han säger i sin senaste kommentar får jag väl tolka som att de har fått i uppdrag att annonsera med en bild på Göran Hägglund, som talar om hur bra han tycker att det ska bli. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Jag har inte uppfattat att det skulle vara ett uppdrag som statliga myndigheter har att annonsera med ansvarig minister i frågan. Jag hänvisade också till en utredning där det står om opinionsbildning i politiskt kontroversiella frågor, och detta är en sådan. Jag får väl börja med att tacka socialministern för att han redovisar min politiska ståndpunkt. Jag har andra synpunkter också. Framför allt tycker jag att det är viktigt med låga läkemedelskostnader, att vi har en säker läkemedelshantering, att inte människor drabbas av medicinförgiftning, att man inte ska överkonsumera läkemedel - det är en av de frågor som vi har diskuterat - och framför allt att inte överföra kostnader på landstingen utifrån att privata intressen kommer in. Men det glömde socialministern berätta, tror jag. Jag är också för en jämställd och rättvis politik, vilket vi inte har. Men det kan vi ta i ett annat sammanhang. "Opinionsbildning i politiskt kontroversiella frågor . bör inte vara en uppgift för myndigheter utan en fråga för politiska partier och intresseorganisationer." Så står det i utredningen. Jag tror inte att någon i denna kammare eller ens utanför kammaren hade haft något emot om Kristdemokraterna hade annonserat med en bild på Göran Hägglund. Men jag har svårt att förstå varför Läkemedelsverket och Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets ska annonsera där. Man kan fundera över det svar som socialministern har gett. Han skriver: "Mot denna bakgrund har Apoteket Omstrukturering AB enligt sina ägardirektiv från staten givits ansvaret för kommunikation gentemot allmänheten och nya aktörer rörande den förändrade apoteksmarknaden." Det är alltså därför man har en opinionsbildande artikel. Det är därför man har en bild på Göran Hägglund. Och det är därför man redovisar hur man tror att det ska bli i framtiden och likaså hur man tror att det ska bli bättre service, med personal på hugget. Det är alltså en indirekt kritik mot den nuvarande personalen på Apoteket, som tydligen inte jobbar tillräckligt effektivt och bra. Det är märkligt att Göran Hägglund inte här och nu kan redovisa varför det skulle vara en uppgift för statliga verk. Finns det andra statliga verk som ska annonsera med ansvarig minister, till exempel när det gäller Banverkets omläggning till privatisering, den kommande privatiseringen av posten eller en utförsäljning av Vattenfall? Ska då Maud Olofsson vara på annonser också? Man måste i så fall se att detta är en del av en strategi i regeringens politik. Herr talman! Jag skulle nog vilja be om ett förtydligande från socialministern. Är det en uppgift för de statliga verken, myndigheterna och bolagen att opinionsbilda i politiskt kontroversiella frågor?

Herr talman! Apoteksdebatten är inne på sitt fjärde år nu. År efter år, under debatt efter debatt, faller argumenten från socialdemokratin. Det som tidigare var en generell kritik mot hela vår förändring av systemet har nu brutits ned till några punkter. Som jag uppfattar det, herr talman, är den sista delen av kritiken som är kvar att Apoteket har fått fel nya ägare. Jag tror att man ska sätta in dessa frågor i det sammanhanget, eftersom ambitionen som jag uppfattar det inte är att vi ska verka för en fungerande apoteksmarknad efter det att frågan avgjorts i demokratisk ordning. Frågan är givetvis: Ska detta ske i lönndom, eller ska man få använda sig av exempelvis kommersiella kanaler för att kunna sprida information till allmänheten i en fråga som i högsta grad berör allmänheten? Det är givetvis så att man har lättare att se problem i en fråga där man själv har en annan uppfattning. Men grundfrågan är ändå densamma. Ska allmänheten kunna få relevant information? Då kommer givetvis den andra frågan: Är det relevant information? Jag kan väl inte riktigt svara i de delarna, men är det så att man inte tycker att det är relevant får man ta det ett steg vidare. Jag tror att Socialdemokraterna har fastnat i en fälla. Man försöker hitta alla möjligheter att se problem i stället för att delta i en reform som kan ge en mycket bättre läkemedelsförsörjning. Jag ställde en fråga till socialministern i förra omgången. Av socialministerns minspråk att döma förstår han att han missade den. Jag funderar på om det finns andra myndigheter eller bolag som har gjort liknande informationsinsatser under denna eller andra regeringar. Jag hoppas på ett svar.
Herr talman! Jag ber Jan R Andersson om ursäkt. Det ska inte upprepas. Det finns naturligtvis exempel där man informerar om politiska beslut som har fattats. Man annonserar, berättar och informerar i olika sammanhang. Det finns det många exempel på. Eva-Lena Janssons kritik hamnar lite konstigt när hon säger "opinionsbildning i politiskt kontroversiella frågor". Är detta opinionsbildning? Var och en kan dra sin egen slutsats. Jag menar att detta inte är opinionsbildning. Detta är att beskriva vad vi gör och hur det här kommer att förändra situationen för enskilda människor på ett område som det är ganska viktigt att människor känner till. Eva-Lena Jansson retar sig på att det finns en bild på undertecknad. Det kan hon vara upprörd över om hon vill. Men det är förstås inte någonting som vi har gjort, utan det är företaget Apoteket Omstrukturering AB som enligt sina ägardirektiv från staten har getts ansvaret för kommunikation gentemot allmänheten och nya aktörer om dessa förändringar. Är detta en politiskt kontroversiell fråga? Är detta opinionsbildning där de driver en fråga som är föremål för beslut? Nej, det är det inte. Riksdagen har fattat sina beslut. Vi vet vad det är som ska hända. Har medborgarna rätt att få reda på vad som kommer att inträffa och vart de ska vända sig om de behöver ytterligare information om någonting går fel eller vad det nu kan vara? Ja, jag tycker det. Som jag sade tidigare: Hade det varit på det omvända sättet, att vi inte hade informerat, då är jag bombsäker på att jag hade stått här och besvarat frågor om varför regeringen inte informerar. Vi jobbar dag och natt för att genomföra en framgångsrik reform som kommer att leda till ökad tillgänglighet. Det gör vi för att vi tror att det blir bättre. Ni gör det här för att ni ogillar att vi genomför en politik som kommer att innebära att ett monopol bryts ned, att vi får mer av mångfald, att de som jobbar inom Apoteket AB får fler arbetsgivare att välja mellan, att vi får fler apotek och att vi kan få lägre priser än om vi inte gör det här. Det är monopolkramandet som är grunden i detta. Vi ger information till medborgarna. Jag tror att det är betydelsefullt för enskilda människor när det genomförs en förändring.

Herr talman! Jag antar att svaret på Jan R Anderssons fråga kommer när jag inte har något inlägg kvar för att jag inte ska kunna ha några synpunkter på det. När det gäller de frågor som Göran Hägglund försöker beskriva säger han att han skulle få kritik om han inte såg till att det var information. Frågan är: Vad är relevant information? Är det relevant att få reda på vad socialministern tycker att man ska kunna köpa på söndagar och var man ska kunna få sin medicin? Är det relevant att man redovisar hur Göran Hägglund ser på hur det är att sälja bananer och cykelsadlar jämfört med läkemedel? Det kan man diskutera. Jag tror inte att det är relevant information i sammanhanget. Det som är relevant är att få reda på: Vad kommer att hända? Det Göran Hägglund glömmer att tala om och som är bakgrunden till interpellationen är att annonsen fanns den 2 november. Det har gått lite tid sedan dess, och några beslut har fattats. Det är viktigt att man diskuterar: Vad ska verken göra? Jag uppfattade inte att du sade emot mig. Nu får vi se om Åsa Torstensson ska annonsera om privatisering av Banverket och Vägverket Produktion. Kommer vi att se den typen av annonser? Kommer vi att se annonser med Maud Olofsson när hon säljer Vattenfall och förklarar varför man inte ska äga naturresurser här i Sverige? Det måste bli konsekvensen av det Göran Hägglund står här och redovisar. Man får veta vad Vattenfall är värt eller inte värt för Maud Olofsson. Det kan också gälla någon annan minister. Vid till exempel privatiseringen av veterinärverksamhet är det Eskil Erlandsson som ska berätta hur bra det är med privata veterinärer, vilken veterinär han föredrar att gå till och när det är bra att gå dit. Man kan se detta i en förlängning. Det är vad jag försöker diskutera här och nu. Våra partikamrater har självklart redovisat vad vi tycker. Men jag försöker tala om principen. Vad ska statliga myndigheter och verk opinionsbilda i? Jag har inte uppfattat att de ska opinionsbilda i saker som partierna själva kan stå för.
Herr talman! Detta är inte en partiinformation. Det är information om förändringar som kommer att spela en stor roll för många människor i deras vardag. När det gäller resonemang om cykelsadlar och bananer, som tydligen användes som uttryck, handlar det om att visa att detta är ett område där det fordras trygga regleringar. Det är inte vilka varor som helst. Tydligen jämfördes det med cykelsadlar och bananer. Läkemedel är potentiellt farliga produkter. Därför har vi en reglering som gör att vi kan omgärda det med allt det skydd som det behöver. Här finns väldigt mycket värdefull information för människor som vill veta vad som händer, förstå tankegångarna bakom och se hur deras tillvaro kommer att förändras. Företagen på området gör en viktig insats när de informerar. Det skulle vara en stor olycka om man inte fick tillfälle att diskutera med omgivningen om de förändringar vi står inför. Sanningen är väl att Socialdemokraterna är mer upprörda över, och det är bakgrunden, att de har förlorat en votering i riksdagen. Det innebär att vi kommer att få en apoteksmarknad som bättre kommer att kunna möta kundernas behov.